Herr talman! Till att börja med skall jag ta upp frågan om rörligheten. Jag ansåg redan i förra veckan och anser även nu att Elver Jonsson förändrar verkligheten därvidlag. Det var på det sättet att centern i arbetsmarknadsutskottet uttalade att det är självfallet att ingen skall vara tvingad att flytta för att erhålla sysselsättning och en rimlig standard. Det var inte det diskussionen gällde, utan den gällde faktiskt i vilken mån man i realiteten skulle förändra den av 1976 års riksdag fastlagda regionalpolitiken just i tilläggsbudget I. Det var där man ville göra en höjning för att öka stimulanseffekten och åstadkomma större rörlighet. Det är därför förvånande att man går motsatt väg just på varvsområdet. Jag sade inledningsvis att jag egentligen inte skulle polemisera med Elver Jonsson. Han har ju på papperet fäst en sund skepsis mot anställningstrygghetsgarantin, och sedan har han upplevt att han har fått igenom förbättringar — vilket inte har klarats ut i debatten. Men det kanske vi får höra mer om i senare inlägg. Det intressanta är i stället hur näringsutskottsrepresentanterna motiverar sin ståndpunkt. Den motiveringen hoppas jag att vi får av Sven G. Andersson eller någon annan som är representativ för näringsutskottet.
Herr talman! Låt mig försöka klara ut frågan om centerpartiets nej till ekonomisk kompensation till dem som tvingas flytta i situationer då de blir arbetslösa. Det nejet blev ett ja, eller åtminstone ett ja till 70 96. Nu säger Olof Johansson att den debatten egentligen handlar om 1976 års regionalpolitik. Den ligger fast, och det slog utskottet också mycket klart fast i sitt yttrande till riksdagen. Om Olof Johansson menar att det egentligen var ett regionalpolitiskt ärende som vi då behandlade ter det sig ganska torftigt. Det som var kvar när centerpartiet hade gjort sin förändring i utskottet var nämligen 3 milj.kr. att bedriva regionalpolitik för. Jag sade i debatten då att det är ett alltför futtigt belopp för att man skall kunna säga att man med hjälp av det löser regionalpolitiska problem. När det sedan gäller dagens ärende, som vi kanske borde ägna oss mer åt, förhåller det sig så att skillnaderna mellan näringsutskottets förslag och de insatser som föreslås i propositionen är utomordentligt små. Man kan formulera det så att näringsutskottet har lagt sig ut litet hårdare för de varvsarbetare som råkar illa ut vid en nedskärning, men i den praktiska tillämpningen är skillnaden utomordentligt liten. Det är det som gör att jag anser att det finns anledning att yrka bifall till det föreliggande förslaget från utskottet — samtidigt som det finns anledning att vidhålla den principiella ståndpunkt som arbetsmarknadsutskottet intar och som jag och Olof Johansson är överens om.
Herr talman! Först det här om rörlighet: Det fanns i motionen ett uttalande om att de som tvingades flytta skulle hållas skadeslösa. Det var därför vi gick med på att räkna upp anslaget enligt penningvärdeförändringen i det fallet. Dessutom begärde vi att regeringen utöver de tre miljonerna skulle komma med förslag till förstärkningar av de regionalpolitiska insatserna. Men den fråga som är aktuell i dagens debatt är: Varför skall det vara rörlighet i Norrland och på andra håll och inom tekobranschen — men inte inom Göteborgsområdet? Den frågan fick jag inte något svar på, men det vill jag ha. Finns det någon skillnad mellan arbetsmarknadsutskottet och näringsutskottet? Ja, på tre punkter gjordes det ändringar, säger Elver Jonsson. Vilka är då skillnaderna rent konkret? Och hur kommer det sig att näringsutskottets alternativ blir billigare än det arbetsmarknadsutskottet föreslagit? Det var ju vad Sven G. Andersson sade här tidigare.

Herr talman! Den borgerliga trepartiregeringens tänkta s.k. lösning på varvsnäringens problem hann inte sättas på pränt i form av ett regeringsför slag. Utkast till ett sådant förslag hade dock gjorts, och innehållet diskuterades i pressen med blandade känslor. Nu har riksdagen att ta ställning till en kompromiss som den folkpartistiska regeringen och socialdemokraterna står bakom. Det är endast i detaljfrågor som SAP har reserverat sig mot regeringsförslaget. Man frågar sig då: Vari ligger nu skillnaden mellan det tidigare tänkta trepartiregeringsförslaget och det som nu föreligger? Skillnaden ligger i första rummet i vilken tid som varven skall få till förfogande för att banta ner sin verksamhet och sedan också i den s.k. anställningsgarantin t. 0. m. 1980, som ju har debatterats flitigt här och som förtydligades något i replikskiftet mellan Rune Johansson och Margaretha af Ugglas. Såvitt jag kan förstå av det meningsutbytet upphör den s.k. anställningsgarantin så fort man blivit erbjuden ett arbete. Men jag förutsätter naturligtvis att det skall vara åtminstone ett likvärdigt arbete — samma krav som vid arbetsförmedling. Skillnaden mellan det vanliga förfarandet vid arbetslöshet och den här anställningsgarantin kan man då finna i att den som har anställningsgaranti inte behöver uppsöka arbetsförmedlingen med jämna mellanrum som alla andra arbetslösa. Jag vet inte om det är en riktig tolkning, men det är möjligt att någon från socialdemokratin kan förklara vad man menat. Folkpartiregeringen förordar en nedskärning av kapaciteten med drygt 20 26 under två år. Och det instämmer socialdemokraterna i. Man är också överens om att — som industriministern uttalat — det kan bli nödvändigt med ytterligare nedbantning efter 1980. Det finns återgivet på s. 26 i betänkandet. Med andra ord: kompromissen kan mycket väl leda fram till samma slutmål som trepartiregeringen skissade tidigare. Och industriministern har också deklarerat här att skillnaderna mellan dessa två förslag är försvinnande liten när det gäller kapacitetsminskningen. Om man drar ned 20 96 på två år eller 30 96 på tre år men i det första fallet reserverar sig för en ytterligare nedskärning efter det att de två åren har gått, då är det ju svårt att se någon större skillnad. Det kant.o.m. gå så långt att moderaternas krav på 40-50 96 nedskärning av kapaciteten på storvarven blir tillgodosett i framtiden. Det finns i varje fall inga garantier för att det inte kommer att bli så. Också socialdemokraterna står bakom detta uttalande, eftersom näringsutskottet helt har instämt i industriministerns uttalande. Den borgerliga trepartiregeringens ursprungliga bantningsplan för svensk varvsnäring kan således inom en inte alltför avlägsen tid bli verklighet. När riksdagen senast behandlade varvsproblemen — den 3 juni i år — kom den borgerliga regeringens planer på en kraftig kapacitetsminskning upp till debatt. Vid det tillfället betecknade den socialdemokratiske talesmannen för näringsutskottet dessa planer såsom lönnmord på svensk varvsnäring. I dag har samme man tydligen sällat sig till lönnmördarligan — för Ingvar Svanberg står väl bakom de uttalanden som görs i utskottsbetänkandet och i propositionen, samtidigt som man från SAP förordar en minskning med 20 26 under de närmaste två åren? Detta har också bekräftats av Rune Johansson, den förre socialdemokratiske industriministern. Enda skillnaden är att det lämnas anställningsgaranti i två år för de — som det heter i utskottsbetänkandet — ”överblivna” på varven. Men när denna tidsfrist har löpt ut är avskedandena ett faktum. Tusentals varvsarbetare ställs utan jobb. Om någon i lönndom stryper någon långsamt eller hastigt, är det väl i båda fallen fråga om lönnmord, enligt mitt sätt att se. Jag vill också påminna Ingvar Svanberg om vad han sade i debatten den 3 juni i år beträffande svensk varvspolitiks planmässighet. Jag citerar ur protokollet: ”Riksdagen fattade beslut om varvets framtid 1976 och 1977, och nu 1978 står vi alltså inför ett nytt beslut. Härvid bör påpekas, som också industriministern gjorde, att vi ämnar fatta ännu ett beslut innan detta år gått till ända. Varje gång har besluten inneburit nya nedläggningar, nya inskränkningar och ytterligare personalminskningar. Man talar om anställningstrygghet. Men vilken trygghet kan varvens anställda känna mot bakgrund av dessa mer eller mindre planlösa beslut? Snarast upplever de sig som offer för slumpens blinda lek, och de frågar sig: Skall svensk varvsnäring på detta sätt avvecklas bit för bit, utan att man vet var det skall sluta?” Ja, dessa frågor ställer sig varvsarbetarna också i dag. Frågorna är väl så befogade nu som tidigare. Den satsning som man nu har för avsikt att göra innebär att miljardbelopp ställs till Svenska Varvs förfogande endast för att förbereda avveckling av stora delar inom varvsnäringen. Man är överens om att på sikt avskeda tusentals varvsanställda bara det sker under, som man säger, socialt acceptabla former. Vänsterpartiet kommunisterna ställer inte upp på denna kapitulationslinje. Vi menar att det måste vara riktigare att satsa på en helt ny varvspolitik med siktet inställt på utveckling i stället för avveckling. Jörn Svensson har i sitt anförande på ett utmärkt sätt klargjort vpk:s alternativ till regeringens och socialdemokraternas varvspolitik. Jag vill livligt instämma i vad han sagt. Man måste också ställa frågan, och det gör säkert varvsarbetarna i gemen: På vilket sätt har de anställda kunnat påverka sin situation? Har de haft någon nytta av lagen om medbestämmande i arbetslivet, som enligt vissa förespråkare skulle kunna användas i samband med nedläggningar, nedskärningar och omplaceringar? Vem är det som bestämmer och planerar avvecklingen? Svaret ger sig självt: Inte är det de anställda. Även om de anställda har lagt ner mycken möda på alternativ och omorganisation, så har deras åsikter på intet sätt beaktats. Nej, medbestämmandelagen är vare sig brukbar eller tillämplig i denna för de anställda så väsentliga fråga. Däremot ställs det stora krav på de fackliga organisationerna, och det är tydligt att alla — även socialdemokraterna — ställt sig bakom de krav som föreskrivs. Jag skall här återge några av de krav som utskottet ställer: ”De kapacitetsmål som i propositionen ställs upp för de svenska storvarven kommer att medföra svåra sysselsättningsproblem. Industriministern understryker att stora krav kommer att ställas på företagsledningarna och på de fackliga organisationerna. I propositionen uttalas vidare att en förutsättning för att omställningsprocessen skall lyckas och företagen få rimlig möjlighet att överleva är att samtliga berörda parter samverkar för att lösa uppkommande problem. Kapacitetsneddragningen måste ske på ett sådant sätt att varven, när omställningsprocessen är genomförd, har en personalsammansättning som möjliggör en effektiv verksamhet vid samtliga enheter.

Nu är det regering och riksdag som ställer hårda krav på de fackliga organisationerna. Något s.k. medbestämmande existerar i verkligheten inte. Ja, vpk har ju tidigare påtalat att så här kommer MBL att verka i praktiken. Vad beträffar Göteborgsvarven, som helt naturligt ligger mig närmast, uttalas följande i regeringens förslag, vilket också återges i utskottsbetänkandet: ”Den sammanlagda personalstyrkan vid de båda Göteborgsvarven — Arendalsvarvet och Cityvarvet, bör minskas med 1 400 personer till totalt 5 000 vid utgången av år 1980.” Men det här är inte hela sanningen. Det kan bli en väsentligt större minskning av andra berörda arbetargrupper. Det kan också bli ytterligare neddragningar efter 1980. Vidare sägs: ” Även dessa två varv bör väsentligen inrikta sin produktion på alternativa produkter samt fartygsreparationer”, heter det vidare. Med andra ord siktar man på att Arendalsvarvet inte skall producera några fartyg och att Cityvarvet skall ha kvar en del fartygsreparationer. Inriktningen i regeringens förslag är således att skeppsbyggnad i Göteborg på sikt skall upphöra. Arendalsvarvet skall tydligen omställas till någon form av större mekanisk verkstad. Detta är enligt vårt sätt att se en äventyrlig omställning som kan komma att få katastrofala följder. Alla vet ju att metallindustrin i vårt land på intet sätt är blomstrande och att det knappast finns utrymme för fler: större verkstäder med mindre än att detta måste drabba andra nu verksamma företag. Det kan med andra ord betyda arbetslöshet på andra håll i landet, dvs. man slår ut någon annan industri. I centerns partimotion 143 framförs samma tankegångar. Arendalsvarvet skall göras om till en tung mekanisk industri. I samma motion sägs också att de strukturförändringar som är nödvändiga inom varvsindustrin kommer att medföra svåra sysselsättningsproblem. Det är nog ett riktigt konstaterande. Så fortsätter man: Det krävs därför åtgärder för att underlätta de anställdas möjligheter att få sysselsättning inom de mer expansiva delarna av näringslivet i varvsregionerna. Det låter ju vackert, men då måste man ställa frågan till centerpartiets representanter: Var någonstans i Göteborg finns de expansiva delarna av näringslivet? För något tiotal år sedan hade det kanhända varit möjligt — i dag är det en omöjlighet. Göteborg har nu stora arbetsmarknadsproblem som inte tål ytterligare påfrestningar. Det har tidigare berörts här i debatten. Man har nämnt 20 000 arbetslösa. Jag vet inte hur man kommit fram till den siffran, men de undersökningar som gjorts visar en väsentligt högre siffra. I dag är omkring 40 000 människor på ett eller annat sätt utanför den egentliga arbetsmarknaden. Mer än 6 000 är direkt arbetslösa, medan resten är föremål för någon form av AMS-verksamhet, beredskapsarbete, omskolning eller förtidspensionering. Det har också gjorts en prognos som visar att man 1983 är i behov av mellan 15 000 och 18000 nya arbetstillfällen i Göteborg. Då frågar man sig: Är Göteborgsregionen en sådan region där det finns några som helst framtidsutsikter att placera om människor till meningsfulla arbeten? Säkerligen inte. Enligt den kompromiss som regeringen och SAP träffat kommer ytterligare 1400 att ställas utanför den egentliga arbetsmarknaden i Göteborg. Men efter 1980 är ju också dessa helt utan sysselsättning, dvs. då är de avskedade. Säkerligen frågar sig varvens anställda om det verkligen var nödvändigt att denna situation skulle uppstå — om det inte hade varit möjligt att förhindra att den uppkom. Alla ställer ju dessa frågor när jobben är hotade. Vpk anser att krisen hade gått att motverka på många sätt och att den inte hade behövt leda till sådana här konsekvenser om man vidtagit andra åtgärder, som bl.a. vpk har föreslagit långt tidigare. När det gäller själva orsakerna till krisen kan jag i mångt och mycket instämma i vad Bernt Nilsson sade — just att det har varit en ohämmad spekulation från privatkapitalet, inte bara här i Sverige utan i alla varvsnationer ute i världen. Man har satsat på snabba pengar genom att ställa om varven för byggande av s.k. supertankrar. Men man förbisåg att förbereda också annan produktion av specialfartyg, såsom mycket riktigt uttalas i propositionen och utskottsbetänkandet. Det sägs också i utskottsbetänkandet att de svenska storvarven inte är lämpade för detta, eftersom det fordras en omställning. Alternativ produktion, som Jörn Svensson och även andra har talat om, är en sak som man kunde ha satsat på tidigare och som vänsterpartiet kommunisterna förut har fört fram. En hårdare samhällelig styrning av transportpolitiken i dess helhet, med en kraftig satsning på kustoch insjöfarten i samhällelig regi, liksom en nationalisering av rederinäringen är krav som vpk tidigare har ställt. En upprustning av kustoch insjöhamnarna och en ökad insjöfart i samhällelig regi skulle naturligtvis ha skapat jobb för varven. Och om rederirörelsen hade varit i samhällets ägo kunde ju alla beställningar på nya fartyg ha lagts på svenska varv. Jag frågar mig om man över huvud taget hade haft de problem man i dag dras med, om man genomfört våra förslag. Frågan är om man inte helt hade kommit ifrån den s.k. varvskrisen. I ett replikskifte med Jörn Svensson sade Rune Johansson bl.a. att den socialdemokratiska varvsmotionen var utarbetad i nära och intim kontakt med de varvsanställda — det är varvsarbetarna som har ställt kraven. Jag har en annan uppfattning när det gäller att varvsarbetarna skulle stå helt bakom den här motionen. Vid ett sammanträffande med varvsarbetarna och deras fackliga representanter i Göteborg för någon tid sedan, som bl.a. jag och C.-H. Hermansson deltog i, var man inte alls för de lösningar som SAP framför i sin motion. Vad Rune Johansson sade är väl därför en sanning med modifikation. Det är möjligt att varvsarbetarna har ändrat sig. Herr talman! Till sist vill jag liksom Jörn Svensson rikta en maning till Sveriges varvsarbetare: Betrakta inte det beslut som riksdagen i dag kommer att fatta om varvens framtid som något slutgiltigt, något oåterkalleligt! Svensk varvsnäring kan på nytt blomstra och utvecklas. Men det kan endast ske genom en aktiv kamp bland varvsarbetarna själva för att få behålla sina jobb. Vpk har vidare krävt att nuvarande ledning för den statliga varvskoncernen bör ersättas med en administration, där de arbetande har majoritet på alla nivåer. Vi anser det vara en nödvändighet för att varven skall kunna utvecklas i stället för, som nu sker, att varven avvecklas. Herr talman! Jag yrkar bifall till vår motion nr 142 och till vår tidigare väckta motion nr I som också behandlas i det här sammanhanget.

Herr talman! Att de fackliga organisationerna i skilda sammanhang kräver ett upprätthållande av anställningstryggheten innebär inte att man saknar insikt om behov av strukturella förändringar inom industrin. I stället måste kravet på anställningstrygghet betraktas som en möjlighet för facket att aktivt arbeta för en långsiktig planering som tryggar sysselsättningen och ger möjlighet till strukturförändringar i former, som tar största möjliga hänsyn till de anställdas intressen. Skall sysselsättningen inom industrin kunna öka, måste vi satsa på en högt utvecklad teknik, på forskning och på en långt driven praktisk yrkeskunnighet. Den svåra strukturkris som nu drabbar varvsindustrin hotar mycket goda resurser inom dessa områden. Det är allvarligt om den breda kunskap som finns inom varven inte tas till vara. Vi menar att det är nödvändigt att satsa resurser på insatser inom skeppsteknisk forskning och utveckling. Det är därför ytterst beklagligt att den satsning som ligger i kravet på utvecklingsarbete för nya avancerade produkter, som kan bli konkurrenskraftiga, uppenbarligen nu inte kommer att få riksdagens stöd. En sådan satsning på utvecklingsarbete kopplad till möjligheten att upprätthålla en viss lagerproduktion borde kunna vara en möjlighet att försvara den tekniska kunskap och yrkesskicklighet som finns inom varven. När det gäller de mindre och medelstora varven föreslås i propositionen att en neddragning skall ske med 30 96. Det är fråga om tolv varv med ungefär 4 600 anställda, och en sådan neddragning skulle alltså kunna beröra en bra bit över 1 000 anställda. Näringsutskottet avstyrker denna del av propositionen och ställer sig bakom det socialdemokratiska kravet på tillsättande av en varvskommission för dessa tolv varv. Till denna varvsgrupp räknas också Finnboda varv. Detta varv har ca 500 anställda och har under den senaste tiden blivit synnerligen illa behandlat av Svenska Varvs ledning. Samtidigt som en av landshövdingen i Stockholms län initierad utredning lades fram och samtidigt som varvsfrågorna skulle behandlas av riksdagen tog Svenska Varvs ledning sig före att kräva MBL-förhandlingar om nedläggning av Finnboda. På ett upprörande sätt har Finnbodas framtidsmöjligheter skadats av denna åtgärd. Självfallet uppstår som följd härav en stor osäkerhet hos varvets kundkrets. Nu skall Finnbodas framtidsmöjligheter behandlas i den särskilda kommissionen. Det betyder på intet sätt att Finnbodas framtid är tryggad. Det betyder däremot att det blir möjligt att ingående granska varvets framtidsmöjligheter. Det är min förhoppning att kommissionen arbetar så, att de lokala representanterna för facket och ledningen för varvet får lägga fram sin syn på varvets framtid. Den numera ökända analysgruppen lämnade ju sin syn på varvet utan att över huvud taget ha besökt detta och utan att ens ha varit i kontakt med varvets ledning eller personalorganisationer. Varvskommissionens arbete bör naturligtvis också grundas på insikten om att Svenska Varv inte har någon vilja att driva Finnboda. Samma inställning till varvet kan tyvärr också utläsas av industriministerns och departementets agerande i Finnbodafrågan. Varvsledningens och departementets syn på Finnboda grundas på ett bristfälligt underlag, och det är nödvändigt att kommissionen har klart för sig det elaka spel som under åren bedrivits i Finnbodafrågan. Här syftar jag på den uppenbarligen bristfälliga ledningsfunktion som moderbolaget bestått Finnboda med. Den parad av personer i ledande funktioner som passerat revy på Finnboda talar sitt tydliga språk. Den stora flytdockans kondition är ytterst beklagansvärd och har i stället för att bli en tillgång för varvet närmast blivit en belastning. Den samlade förlustbelastning som lagts på Finnboda har också sin förklaring i tidigare försyndelser som, när varvets nya inriktning för några år sedan bestämdes, i fortsättningen inte borde belasta varvet.

Alla argument för ett bevarande av Finnboda har skjutits åt sidan. Varvskommissionen bör i sitt arbete observera de negativa intressen som finns representerade i Svenska Varvs ledning och i departementet och försöka arbeta oberoende av dessa destruktiva krafter. Beträffande dagens diskussion vill jag göra en enda kommentar. Ett par av moderata samlingspartiets ledamöter har antytt att Volvo trots arbetslösheten i Göteborg skulle ha svårighet att anställa arbetskraft. Själva styrkan i den svenska industrin är folkets vilja till arbete, men Volvo har en anställningsoch utgallringspolitik, som sannerligen inte är invändningsfri. Detta har sysselsättningsutredningen ganska nyligen konstaterat. Jag erinrar mig att sysselsättningsutredningens sekreterare i en kommentar gjorde gällande att Volvo ingalunda var värst i fråga om detta. Andra företag uppträder vanligen än mer utmanande. Att då framkasta beskyllningar om att de svenska arbetarna saknar vilja till arbete på det sätt som skett här under förmiddagen är upprörande. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationer som är fogade vid utskottets betänkande.

Herr talman! Förutsättningarna för att kunna bereda arbete åt alla måste baseras på ett konkurrenskraftigt näringsliv. Vår ekonomiska framtid beror på möjligheterna att hävda oss på de internationella marknaderna. Innovationer och produktutveckling är av avgörande betydelse för det svenska näringslivets förmåga att hävda sig i den internationella konkurrensen. De åtgärder som riksdagen nu tar ställning till måste syfta till att minska de finansiella hindren för angelägna och oundvikliga strukturförändringar. Det måste bli fråga om omställningar vad gäller produktionsinriktning, teknisk uppläggning och arbetsorganisation. Företagens uppgift i en marknadsekonomi är att tillgodose den efterfrågan av produkter som existerar i verkligheten. Emellertid betyder punktvis insatta stödinsatser i den nu aktuella branschen — liksom i alla andra branscher — stor risk för att konkurrensen snedvrids och att en utslagning av företag kan komma att ske på annat håll än där insatserna har gjorts. I motionen 71 har jag tillsammans med Sven Eric Lorentzon tagit upp de mindre och medelstora varvens situation. Vi menar att de åtgärder som föreslagits i regeringens proposition kan medföra att problemen flyttas till andra i dag lönsamma och utvecklingsbara företag. Det kan röra sig om mindre varv — ofta på mindre orter — som befinner sig i en sådan situation. Det är viktigt att se problemen i deras större sammanhang. Vid flera av de mindre statliga varven har en avsevärd del av kapaciteten använts för tillverkning av sektioner för storvarven. När denna sysselsättning faller bort ersätts den genom att varven i fråga övergår till att bygga mindre och medelstora handelsfartyg. Man ger sig då in på den marknad som tidigare dominerats av de privatägda mindre och medelstora varven. Detta sker vid en tidpunkt när den svaga rederikonjunkturen medför att efterfrågan på mindre tonnage är svag. Det skulle, herr talman, vara utomordentligt olyckligt om de i propositionen föreslagna medlen skulle användas på ett sådant sätt att de underlättade för de statliga varven att ta över de privata mindre och medelstora varvens marknad. Risken för nedläggning av sådana varv skulle då bli uppenbar. Att ge stora förlusttäckningsersättningar till statliga varv som konkurrerar med privata varv — utan att motsvarande bidrag kommer de privata varven till del — kan, som branschens företrädare har påpekat inför utskottet, på sikt inte vara försvarbart. Vi skall komma ihåg en sak: de små privatägda varven har hela tiden haft sin marknad. De har heller inte begärt att få något statligt stöd. När de drabbas av den smittoeffekt som utvecklingen för de statliga storvarven uppenbarligen har åstadkommit har de påpekat för statsmakterna det angelägna i att dessa företag behandlas så att de även i framtiden kan bevara sin konkurrenskraft. Det är mot denna bakgrundsbeskrivning som vi motionärer begär att riksdagen skall ta på sig ett ansvar för vad som sker. Vad saken gäller är att de förändringar som vi nu skall besluta om inte får genomföras på ett sätt som skapar problem i andra företag, vilka i dag kan klara sig utan statens stöd. Dessa påpekanden bör, menar vi, leda till en mer nyanserad bedömning av på vilket sätt insatserna för stöd till varvsnäringen skall fullföljas. Riksdagen bör — anför vi i motionen — i anslutning till behandlingen av propositionen uttala att de åtgärder som nu föreslås inte får utformas så att de på något sätt påverkar de mindre varven och den därvid berörda rederinäringen. Det är därför glädjande, som flera talare redan har påpekat, att ett enigt utskott slår fast den stora betydelse de små och medelstora varven har, bl.a. för sysselsättningen på resp. ort. Utskottet föreslår riksdagen uttala att ett mera konkret förslag rörande de mindre och medelstora varvens strukturutveckling utarbetas samt att en särskild kommission tillsätts för detta ändamål. Beträffande vad som anförts i motionen 71 — om krav på att varvsstödet skall vara konkurrensneutralt — förutsätter utskottet att de refererade synpunkterna och önskemålen beaktas i kommissionens arbete. De privata varven kan inte — såsom de statliga — påräkna såväl stöd till fartygsbeställare som täckning i efterhand av förluster. Riksdagens uttalande på denna punkt innebär således att den föreslagna kommissionen får en betydelsefull uppgift. Kommissionen måste ta sådana intiativ att den eftersträvade konkurrensneutraliteten kan uppnås! Varvsoch rederinäringarna kännetecknas inte bara av de mycket stora kapitalbelopp som varje byggnadskontrakt avser. Det ställs också mycket stora krav på snabbhet i beslutsprocesserna. Den formella handläggningen av låneoch kreditärenden anses av både varvsoch rederinäringen vara alltför byråkratisk. För att närmare kunna belysa behandlingsgången för kreditgarantier och avskrivningslån för skeppsbyggnader — där författningen föreskriver regeringsbeslut — har jag inhämtat upplysningar rörande ett ärendes handläggning. Det exempel som valts är ett ärende som är väl förberett från början och inte behövt vila för kompletterande upplysningar. Det bör också observeras att det — såvitt jag kunnat finna av de upplysningar som jag fått — inte har funnits några skäl att under handläggningen ifrågasätta vare sig rederiets eller varvets ekonomiska ställning. Det är alltså ett konkret exempel på en normal handläggningstid, vilket ger rättvisa åt bedömning av själva principfrågan. Ärendets gång är följande, så långt det går att utläsa ur offentliga protokoll: Den 13 januari är resp. rederi och varv överens om skeppsbygget och skickar samma dag en ansökan om avskrivningslån och kreditgarantier till nämnden för fartygskreditgarantier. Nämnden behandlar ärendet i början av februari och tillstyrker ansökningarna. Ärendet går därefter till riksgäldsfullmäktige, eftersom det är den myndighet som har att effektuera besluten. Ärendet vidarebefordras därefter till regeringen, som i det aktuella fallet fattar sitt beslut den 30 mars. Sedan riksgäldsfullmäktige därefter fattat beslut om erforderliga kreditgarantier till rederiet, resp. varvet för byggnadsfinansieringen, expedieras ärendet den 10 maj — dvs. ca fyra månader efter det ansökan insändes. När dylika ärenden väl har kommit så långt löper de snabbare efter inarbetade rutiner. Men tiden innan är besvärande lång och kan åstadkomma svåra produktionsstörningar. I vår motion har vi tagit upp dessa problem. I motionen efterlyser vi en organisatorisk lösning som kan förenkla handläggningen av låneoch kreditärendena. För att förenkla handläggningen och därigenom vinna tid har branschens företrädare föreslagit att fartygskreditnämnden underställs regeringen direkt och att riksgäldsfullmäktige därför frikopplas från handläggningen. Då dessa synpunkter är beaktansvärda är det välbetänkt —- som föredraganden har anfört i propositionen — att frågorna blir föremål för översyn. Ett annat alternativ — påpekar vi motionärer — är att samordna handläggningen hos fartygskreditnämnden med riksgäldskontorets handläggning, vilket förutsätter vissa organisatoriska förändringar. Oavsett vilken lösning som väljs skall målsättningen vara att förenkla och inte minst förkorta handläggningstiderna. Utskottet anser att det är värdefullt att den angivna översynen kommer till stånd. Det är inte minst angeläget, uttalar näringsutskottet i betänkandet, att man undersöker möjligheterna att förkorta handläggningstiderna. Enligt min mening skulle detta bli ett värdefullt bidrag till den eftersträvade avbyråkratiseringen i samhället som den tidigare trepartiregeringen uttalade sig för. Jag hoppas att den nuvarande enpartiregeringen kommer att fullfölja sådana ambitioner. Det är, herr talman, värt att uppmärksamma statens övriga engagemang inom den totala varvsoch rederinäringen. Genom sina engagemang inom varvsindustrin har staten blivit heleller delägare till 3,5 miljoner dödviktston. Under nästa år — då Kockums tillkommer — blir tonnagemängden 5,8 miljoner ton, dvs. en ökning med 2,3 miljoner ton. Som jämförelse kan nämnas att statens handelsflotta då blir nästan lika stor som den som samtliga medlemmar inom Sveriges redareförening sammanlagt har. Därmed torde den svenska staten snart kunna tävla med världens största rederier i Ostasien. Med sina 47 tank-, bulkoch kombinationsfartyg blir den statlige ägaren en av världens i särklass största redare. De flesta fartygen seglar under norsk eller brittisk flagg. Under svensk flagg seglar enbart ett fåtal. Till bilden hör att den statliga varvskoncernen genom sitt rederi AB Zenit sedan några år är delägare i och har andra stora intressen i en flotta fartyg som styrs av Team-Ship Holding Co. Ltd. i skatteparadiset Guernsey. De uppgifter som jag inhämtat kommer inom kort att redovisas mera utförligt i Svensk Sjöfarts Tidning. I den sammanställning som uppgifterna bygger på har inte medtagits de fartyg som Svenska Varv har kvar på grund av sin lagerproduktion eller som man tvingats behålla till följd av uteblivna betalningar. Dessa fartyg representerar ett värde av mer än en miljard kronor. Även mot den här bakgrunden är det angeläget att följa upp vilken betydelse statens engage mang kan få för den fortsatta utvecklingen vad gäller övriga företagsenheter inom vår totala varvsoch rederinäring. Det är i nuvarande situation vanskligt att göra någon prognos för varvsoch rederinäringens framtid.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 I övrigt vill jag i likhet med Eric Hovhammar yrka bifall till samtliga moderata reservationer.

Herr talman! Den proposition om vissa varvsfrågor som nu behandlas är en fortsättning på de närmast föregående årens behandling av samma ämne. Jag skall helt kort bara framföra några synpunkter som har nära anknytning till Öresundsvarvet. De första goda åren av 1970-talet med skälig lönsamhet för varvsnäringen medförde en snabb ökning av tonnaget. Efter oljekrisen 1973-1974 och den därefter långvariga lågkonjunkturen i industriländerna har varvsnäringen råkat i en djup strukturkris. Då den reducering som tidigare beslutats inte anses vara tillräcklig förestår ytterligare begränsningar. Den minskade efterfrågan och den hårda kostnadskonkurrensen, bl.a. från nytillkommande varvsnationer, har medfört betydande svårigheter för svensk varvsindustri, som i dag inte kan producera till självkostnadspris utan är beroende av olika stöd och bidrag. En nödvändig reducering av kapaciteten inom varvsindustrin har skett vid tidigare tillfällen, och den må gälla även fortsättningsvis. Den skall enligt uttalanden ske i balanserad takt och i socialt acceptabla former. De nedskärningar och andra förändringar som kommer att göras medför svårigheter för berörda orter. Men svårigheterna kan vara starkt varierande, beroende på vilken dominans som företagets — i detta fall varvets — antal sysselsatta har i förhållande till det totala antalet sysselsatta inom bygden. Öresundsvarvet har en sådan dominerande ställning med mellan 40 och 50 96 av de inom Landskrona kommun industrisysselsatta. Denna avgörande roll är främst märkbar för Landskrona kommun men också för hela regionens arbetsmarknad. Öresundsvarvet har hög produktionskapacitet och effektivitet, vilket under normala förhållanden medfört goda ekonomiska resultat. Den till varvet hörande treåriga verkstadsskolan har bidragit till god personalutbildning och därmed starkt medverkat till företagets goda produktionsresultat. Öresundsvarvets anläggningar, där man under de senaste åren investerat ca 200 milj.kr., kan i dag betraktas som moderna och väl lämpade för att möta framtiden med den fartygsefterfrågan som kan förväntas från svenska och utländska redare in på 1980-talet. Varvet är specialist på tekniskt utvecklade specialfartyg, t.ex. högmoderna kylfartyg. Varvet har genom de gångna årens goda resultat visat sig vara en företagsmässigt lämplig enhet, vilken även i fortsättningen bör ha en produktionsinriktning på byggande av specialfartyg. Där bör också finnas en reparationsavdelning jämte en nytillkommen avdelning för alternativ produktion. Den nödvändiga strukturförändring som måste ske bör åstadkommas med insatser från olika håll — från såväl företaget självt som från samhällets sida. Företagen, i detta fall varven, bör anförtros en stor självständighet när det gäller att finna sin nya roll. Vid studium av ambitionen hos Öresundsvarvet — såväl hos företagsledning som hos de anställda — finner man att det föreligger en vilja att skapa framtida förutsättningar för att överleva trots de svåra uppgifter som finns. Det gäller att på sikt skapa företagsekonomisk lönsamhet. För den produktion av alternativa produkter som skall förekomma gäller att hålla konkurrensneutralitet, så att inte andra verksamheter inom landet av motsvarande slag får svårigheter. Här måste till en kraftig satsning på forskning och utveckling av dessa nya produktslag, och det är insatser som bör ske snabbt. Frågan om vilken organisationsform som bör bli gällande för Svenska Varv bör noga övervägas. De olika varvsenheterna bör ges en stor självständighet men därtill vara öppna för samarbete med varandra. Kanske detta samarbete bör få viss fastare markering i något fall — som t.ex. en viss samordning mellan Öresundsoch Kockumsvarven, om detta kan medföra underlag för en konkurrenskraftigare enhet. För de sysselsättningstillfällen som försvinner vid varven trots olika insatser där bör skapas nya arbetstillfällen inom regionerna. Herr talman! De arbetsmarknadspolitiska insatserna måste därför inriktas på att skapa nya sysselsättningar inom dessa områden, så att det totala antalet sysselsatta i möjligaste mån kan bibehållas.

Herr talman! Oavsett vilket beslut riksdagen i dag kommer att fatta när det gäller varvsfrågorna finns det naturligtvis många frågetecken kvar bland de människor som direkt eller indirekt är beroende av varvsnäringen. Det handlar i dag inte om att vi talar om för människorna: Så här skall varvsindustrin se ut i framtiden. Det kan vi inte, därför att de framtidsbedömningarna — som man naturligtvis skulle önska sig — är alltför osäkra. Det har redovisats både i utskottets betänkande och i propositionen. Däremot kan vi i dag gå ut och tala om för de kamrater som är berörda att de kommer att ha anställningstrygghet under 1979 och 1980. Det är naturligtvis väldigt angeläget att behålla det kunnande som finns på varven. Dessutom är den här branschen osäker, och man vet inte hur bilden kommer att se ut om några år, exempelvis 1981. Faktum är också att under den tid som dessa frågor har behandlats i utskottet och i regeringen har ändå skett litet grand som man kan betrakta som positivt. Uddevallavarvet har fått nya beställningar på en viss typ av tankfartyg, som av många betraktas som helt värdelös att över huvud taget satsa på. Vi vet vidare att man i Göteborg har fått order på en flytande fabrik till Pakistan. Därför gäller det naturligtvis, som vi alltid sagt från socialdemokratiskt håll i olika sammanhang, att hålla huvudet kallt, avvakta och se på de här frågorna på sikt. Vi kan inte sparka ut människor innan vi kan bedöma det hela i litet längre perspektiv. Och om nedläggningar måste ske är det nödvändigt att ha alternativ sysselsättning att erbjuda. Men vad händer sedan, när de två åren gått? Ingen kan ge svar på den frågan. Men föredragande statsrådet — och även utskottet — säger att det kanske kan bedömas bättre i slutet av planeringsperioden. Det är väldigt viktigt att här klart markera att det inte är något slutgiltigt beslut som säger att det kommer att bli på det här sättet med varvsnäringen, utan helt klart måste vi fatta nya beslut om just varvsstrukturen i framtiden. I propositionen föreslås viss inriktning av den framtida beläggningsverksamheten vid varven mot bakgrund av det beroende som finns på en del olika enheter. Det har talats om beroende i olika sammanhang. Föregående talare talade om hur det ser ut i Landskrona. Det är naturligtvis inget att skryta med att Uddevalla kommun och regionen där är mest beroende av verksamheten vid Uddevallavarvet, eftersom över 50 96 av samtliga industrisysselsatta är verksamma vid varvet. Det är ofta en belastning med ett sådant beroende, eftersom det inte finns alternativ till sysselsättning, som man kanske i många stycken skulle ha önskat sig. I propositionen sägs att Uddevallavarvet i första hand skall få order. I den socialdemokratiska partimotionen begär vi ett förtydligande av det uttalandet. Vi menar att detta självfallet måste innebära att fartygsproduktion bedrivs även vid Arendalsoch Öresundsvarven, särskilt under de första åren innan man klarat ut hur verksamheten skall se ut och på vilket sätt man kan utveckla alternativa produkter. Av någon anledning har man i utskottet utgått ifrån att den socialdemokratiska motionen i det här stycket är kritisk till propositionen. Men jag vill inte göra någon annan tolkning än att vår partimotion inte är kritisk utan handlar om ett förtydligande av att man självfallet skall kunna producera fartyg även vid Arendalsoch Öresundsvarven. Vad jag tycker är allvarligt i det här stycket är att man överlåter detta för avgörande till Svenska Varvs ledning. Det måste vara fel. Det måste vara riksdagen som skall avgöra inriktningen för den svenska varvsindustrin. Det kan inte vara rimligt att överlåta det till ledningen för Svenska Varv. Utgångspunkterna i skrivningarna handlar ju om på vilket sätt man kan förändra varvsstrukturen i framtiden. Därför yrkar jag bifall till den Propositionen tar också upp inriktningen för Uddevallavarvets dotterbolag Skandiaverken. Det sägs där att om man kan skapa alternativ verksamhet vid Skandiaverken så kan varvsproduktion föras över till Uddevallavarvet. Vid Uddevallavarvet finns en enhet som bedriver motorproduktion, och vid Skandiaverken tillverkas till en del hjälpmotorer. Det är då självklart att om man inte kan räkna sig det till godo vid varvet så blir det kanske svårt att upprätthålla den produktion som man kommer att ha under ett par års tid. Av någon anledning gillar inte utskottet att markera att man kan räkna på det sättet, som skisserats i propositionen och i en motion. Utskottet säger att det råder enighet i stort om en kapacitetsneddragning vid storvarven. Jag förstår inte riktigt utskottets sifferexercis i det här sammanhanget. Man är enig om en kapacitetsneddragning för nyproduktionen vid de svenska varven. Men om man då skapar alternativ verksamhet i ett dotterbolag till Uddevallavarvet måste det ju innebära att den varvsverksamhet som har bedrivits övergår i annan verksamhet, och därmed har den reducerats just genom nyproduktionen. Det är egentligen ganska ointressant om det är ett dotterbolag till Uddevallavarvet eller ett annat företag som tar sig an arbetskraften eller hur man inriktar produktionen. Väsentligt i dessa stycken är att klara ut att de människor som arbetar i Skandiaverken tycker ungefär som så: Det viktigaste är inte om vi tillverkar det eller det, utan det viktigaste är att vi har ett meningsfullt arbete i framtiden. Man säger att det inte finns någon anledning för utskottet att göra något speciellt uttalande för ett särskilt varv. Låt vara om man räknar enligt den modell som jag här nyss har nämnt. Har ett företag klarat en omställning till alternativ produktion — oavsett om det är i Uddevalla eller på något annat ställe — har det lett till att det har minskat kapaciteten i stort när det gäller nyproduktionen. Därför måste den delen kunna räknas ifrån nedskärningssiffrorna. Utskottet ger alltså ingen klarhet när det gäller dessa bitar utan säger att det inte finns någon anledning att göra något speciellt uttalande för ett särskilt varv. Men låt mig betona, herr talman, att Uddevallavarvet befinner sig i en speciell situation när det gäller produktion av motorer och hjälpmotorer. Skär man bort dessa bitar, innebär det att Uddevallavarvet relativt sett i förhållande till de övriga varven drabbas hårdare, eftersom produktionen av motorer och hjälpmotorer inte är inräknad beträffande övriga varv. Det gäller naturligtvis att kunna klara den produktionen under den tid som man har ställt i utsikt. Därför finner jag ingen annan möjlighet än att yrka bifall till motionen 132, yrkande 2. Herr talman! Uddevallaregionen är, som ingående har berörts i utskottsbetänkandet och i propositionen, beroende av denna varvsverksamhet. Jag nämnde att över 50 96 av de industrisysselsatta arbetar vid varven. 1200 människor går utan arbete i Uddevalladistriktet. Därtill kommer de som är föremål för olika former av beredskapsjobb osv. — ganska kortsiktiga arbeten. Några andra alternativ i regionen finns inte och har inte funnits på många år. Vi vet att i Uddevallaregionen finns en del företag som lever i stort sett för dagen. Den enda verksamhet som är ganska säker är verksamheten vid lasarettet och möjligen också vid regementet. Mot bakgrund av detta beroende och den stora satsning som statsmakterna ändå har gjort med 600-700 milj.kr. på investeringar under de senaste åren utgår jag från att Uddevallavarvet på sikt måste bli kvar. Jag hoppas att nästa varvsbeslut om något år eller två, när vi har en klarare bild av hur det ser ut i denna värld, kommer att grundas på både samhällsekonomiska och företagsekonomiska bedömningar. Intill dess är det naturligtvis viktigt att berörda människor kan känna trygghet och får arbeta med de produkter som de är vana vid, eftersom Uddevallavarvet har order för två år framåt. Jag utgår från att de får arbeta med de nya order som företaget har fått under den senaste tiden.
Herr talman! Jag skall bara ta upp en detalj i Lennart Nilssons anförande, nämligen den skrivning som han påtalade beträffande Uddevallavarvet. I propositionen stod det att i första hand skall nyproduktion av fartyg förläggas till Uddevalla. Det är riktigt, som herr Nilsson framhållit, att i den socialdemokratiska motionen hade vi skrivit att fartygsproduktion skall kunna påbörjas också vid Öresundsvarvet och Arendalsvarvet. När vi så småningom kunde bli överens om skrivningen beträffande anställningstryggheten, så är det självklart att det tar över mycket annat. Anställningstryggheten för de två närmaste åren gäller vid samtliga varv, självfallet då också Uddevallavarvet. Den gäller naturligtvis också Arendalsvarvet och Öresundsvarvet, och i den mån det kommer in order på fartyg kan Svenska Varv lägga dem vid såväl Öresundsvarvet som Arendalsvarvet, även om man i trepartiregeringens propositionsutkast inte hade tänkt sig det.

Det innebär ju i princip att om personalstyrkan behålls oförändrad vid Uddevallavarvet, säg det närmaste året eller kanske de två åren, så äger man inom Svenska Varv i samarbete med Uddevallavarvet att klara den uppgiften. Det måste, tycker jag, för varvets vidkommande och för Uddevallaregionens te sig mera tilltalande än enbart en skrivning om att nyproduktion av fartyg i första hand skall förläggas till Uddevallavarvet. Utskottets skrivning tillgodoser ju det intresse som herr Nilsson har uttalat, nämligen att man inom tidsramar klarar de beställningar som man tar på sig.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att skrivningen innebär, med hänsyn till de omständigheter Rune Johansson har berört, att de människor som arbetar vid Uddevallavarvet kommer att få arbeta där och utföra de order som placeras hos varvet. Det är möjligt att det är tidspressen som gjort att det är litet slarvigt skrivet, men utskottet framhåller i betänkandet att även i ”den senare motionen” — därmed avses moderatmotionen — ”kritiseras uttalandet i propositionen att Uddevallavarvet i första hand skall beläggas med de fartygsorder som erhålles”. Jag har aldrig uppfattat den socialdemokratiska partimotionen på det sättet att den varit kritisk i det här sammanhanget utan att det har handlat om ett förtydligande.

Herr talman! I motion nr 132 har jag tillsammans med ett par kolleger väckt ett antal förslag som vi tycker borde återfinnas i riksdagens beslut angående varvsnäringen. I det första förslaget har vi gått in på den omstrukturering av varvsnäringen som samfällt bedömts nödvändig och den tidsperiod man skulle behöva ta i anspråk för att genomföra den så att det blir minsta möjliga problem för de orter som drabbas. Nu har debatten hela förmiddagen handlat om de olika förslag rörande varvsnäringens struktur som propositionen och partimotionerna innehåller, och jag skall därför inte utveckla den delen av våra synpunkter mer. Jag bara konstaterar att egentligen är det inget av de förslag som föreligger i propositionen, från utskottets majoritet eller i reservationerna, som är helt bra. Vid min bedömning har jag kommit fram till att det riktigaste dock är att följa den linje som centerpartiets reservation anvisar. Jag skall däremot gå in på några av de andra yrkandena mera detaljerat. Vi har redan i motionen sagt att de yrkanden vi kommer fram med hår är avgränsade till Uddevallaregionen och Uddevallavarvet. Jag skall börja med det som berörs i propositionen på s. 9, att Uddevallavarvets dotterbolag Skandiaverken i Lysekil möjligen kan föras över till annan verksamhet. Vi har ansett det angeläget att i riksdagsbeslutet få en bättre precisering av vad som avses. Vi vet att det i dag pågår arbete med att skaffa fram nya produkter till Skandiaverken. Svenska Varvs utvecklingsavdelning har projekt som man nu diskuterar, och kommun och landsting har på olika sätt lämnat tips som nu bearbetas.

Vi har föreslagit ett uttalande från riksdagens sida i den riktningen. Tyvärr har näringsutskottet inte ställt upp på det, utan tvärtom i sin skrivning varit negativt till vårt resonemang. Med anledning av den diskussion som nyss ägde rum mellan Lennart Nilsson och Rune Johansson i Ljungby vill jag dock säga att det är bra att man inte även på denna punkt ändrat propositionen såsom utskottet gjort beträffande Uddevallavarvets ställning som nybyggnadsvarv. Det talas på olika ställen om varvsort och varvsregion, och vi har funnit det angeläget att riksdagen gör någon precisering av vad som menas. Enligt vår bedömning borde de specialinsatser som nu skall göras i samband med omstrukturering av varvsnäringen satsas på det som i andra sammanhang räknas som en arbetsmarknadsregion, i detta fall Uddevalla A-region. Här har arbetsmarknadsutskottet och näringsutskottet gjort en förbättring i förhållande till propositionen. Man har följt ett förslag som länsstyrelsen lagt fram. Det tillfredsställer inte motionärerna helt — det utesluter ju två kommuner — Tanum och Strömstad — som i dag tillhör Uddevalla A-region. De borde ha varit med, tycker vi. När man nu gör specialsatsningar på grund av problem i en bransch är det mycket viktigt att man inte glömmer bort de regionalpolitiska riktlinjerna. Uddevalla och Lysekil har ju under lång tid varit de expanderande orterna dit arbetskraften från kommunerna i denna A region sökt sig. Om vi nu med olika insatser har möjligheter att få etableringar till stånd även i de andra kommunerna än de där Uddevallavarvet och Skandiaverken ligger, har detta precis samma positiva effekt för arbetsmarknaden totalt. Därför ville vi ha förbättring på den punkten. Detsamma gäller arbetsmarknadspolitiska insatser. Enligt propositionen skall nu byggnadsinvesteringar kunna användas i detta syfte. Vi har pekat på att de skulle kunna användas för industrihusbyggnader. I propositionen har man nämnt en del konkreta projekt: hamnbyggnader, ombyggnad av järnvägslinjer osv. Vi har därför aktualiserat hamnutbyggnader i Uddevalla. När man nu satsar stora pengar i arbetsmarknadspolitiskt syfte tycker jag det är mycket viktigt att man skapar resurser som har en kontinuerlig arbetsmarknadseffekt samtidigt som inte statsverket drabbas av löpande driftsutgifter för dem. Den typ av projekt vi här pekar på skulle ha stor betydelse för näringslivet och den regionala utvecklingen i detta område. Jag vill sedan gå in på en punkt som vi inte berört i vår motion men där utskottet föreslagit en ändring i propositionen. Lennart Nilsson har redan berört detta. Till skillnad från propositionen säger utskottet att den särställning som Uddevallavarvet skulle ha som nybyggnadsvarv åt Svenska Varv skall tas bort. Utskottet säger att placeringen av order skall styras helt av Svenska Varv. Jag tycker att man därmed gör riksdagens beslut i strukturfrågorna ännu luddigare än tidigare och att det för Uddevallavarvet och därmed Uddevallaregionen är ett beklagligt beslut. Jag har visserligen fått en förklaring till tankegången bakom detta från Rune Johansson i Ljungby, men jagtycker ändå att det är felaktigt att på det här sättet ta bort vad propositionen på denna punkt föreslagit. Det är ju ett varv som vi har rustat upp för stora summor genom riksdagsbeslut, och det måste — hur man än under övergångstiden löser problemen — vara så att målet för de. samhälleliga insatserna skall vara att det ur omstruktureringen kommer fram företagsekonomiskt väl avpassade enheter, som helst naturligtvis har möjlighet att gå med överskott men som åtminstone kan arbeta på det sättet att statens tillskott av kapital blir så litet som över huvud taget är möjligt. Detta gör att jag i det här avseendet yrkar bifall till propositionen, vilket innebär avslag på utskottets hemställan under punkten 8. Låt mig avslutningsvis säga några ord om de olika varvsenheternas självständighet — en sak som vi tagit upp. Vi har accepterat och funnit det kanske vara en riktig väg att man under den tid som staten gör stora insatser i fråga om omstrukturering har speciella former för detta, av typen Svenska Varv. Men vi tror att när det här arbetet har fått en bättre skärpa skall man gå tillbaka till att ge så stor självständighet som möjligt åt de olika varvsenheterna och antagligen också ha dem organiserade som varje annan statlig verksamhet genom Statsföretag AB. Vi har inte krävt några omedelbara beslut av riksdagen på denna punkt utan begärt att man skall se över frågan i fortsättningen. I utskottsmajoritetens skrivning men även i resérvationen på denna punkt har det yrkats avslag på ifrågavarande yrkande i motionen 132. Men jag läser det ändå på det sättet att utskottet är något öppet för att man skall göra den här omorganisationen och för att regeringen skall undersöka frågan, eftersom man talar om nödvändigheten av att se över frågan efter det att Kockums har införlivats i den statliga koncernen. Det gör att jag inte framställer något bifallsyrkande på denna punkt, men jag kan inte heller ansluta mig till hithörande reservation, även om den givits en sådan utformning att den i princip går åt det håll som vi förordat. Sammanfattningsvis yrkar jag alltså under punkten 8 i utskottets hemställan bifall till propositionen 132 och under punkten 7b bifall till motionen 132, yrkandet 2.

Herr talman! Det råder så gott som total enighet om att vår svenska varvskapacitet måste skäras ned och dessutom inriktas på framställning av nya typer av fartyg och andra marina produkter än fartyg. Detta kommer att medföra svåra omställningsproblem. Det är då viktigt att framhålla att den betydande ekonomiska satsning som nu görs på vår svenska varvsindustri grundas på uppfattningen att varven i framtiden skall spela en avgörande roll i vårt näringsliv och tillföra vårt land inkomster. Marknadsgruppen har i sin rapport framhållit att svensk varvsindustri jämfört med andra industrigrenar har unika förutsättningar att kunna utveckla och producera olika slag av anläggningar. Dessa förutsättningar är knutna till den specifika typ av organisation som finns inom ett varv. Denna är anpassad till projektering, administration och produktion av stora, tekniskt komplicerade objekt med ett stort antal underleverantörer, där produktionen sker under en relativt kort tidsperiod och där produktens funktion garanteras vid leveransen. Detta är möjligt genom den stora bredd av kunnande som finns samlad på ett och samma ställe och den yrkesskicklighet som de anställda inom svensk varvsindustri sedan lång tid utvecklat. Svensk varvsindustri har ett produktionstekniskt och administrativt kunnande som ligger på en internationellt sett mycket hög nivå. Anläggningarna är moderna och rationella jämfört med en stor del av de andra varvens, speciellt i Europa. Så långt marknadsgruppen. Vad jag saknär i både propositionen och betänkandet är en framtidstro. I vår göteborgska moderatmotion har vi framhållit att riksdagen borde uttala att den hyser tilltro till varvsindustrins förmåga att på sikt hävda sig. Utskottet har beklagligtvis inte gjort något uttalande i den riktningen. Jag ser inte varven från den utgångspunkten att de skulle vara något slags självändamål. Jag tror att kunnandet och yrkesskickligheten hos ledning och anställda kommer att i framtiden medföra framgångsrika resultat. Jag vet att denna tilltro betyder mycket för varvsledningar och anställda och för att varven skall kunna behålla och få dugande arbetskraft. De betydande belopp som det nu är fråga om, satsas enligt min uppfattning för att varven efter en övergångsperiod skall lyckas i sin målsättning att leva vidare på företagsekonomiska grunder och därigenom trygga anställningarna. Det är viktigt att säga detta, inte minst i varvsledningarnas och de anställdas intresse. De arbetar under pressande förhållanden. De skall finna ut och utveckla nya, tekniskt komplicerade produkter, finna nya marknader och framgångsrikt sälja sina produkter. Att betona en ljusare syn på framtiden är också viktigt för att man i hela vårt land skall kunna få förståelse för den ekonomiska satsningen på varven. I alltför många debatter påstås att varven gynnas på andra näringars bekostnad. Det är då viktigt att framhålla att det är fråga om en satsning på framtiden för att återskänka varven lönsamhet och återigen låta dem bidra till vårt lands välstånd. Jag är inte ensam om min inställning. En initierad bedömare av svensk varvsindustri, Lars-Erik Thunholm, har i en artikel i höst behandlat varvskrisen. Han har där bl.a. framhållit följande: ”De som i dag tror att den svenska varvsindustrin inte har någon framtid utgår från att våra varv inte har en förmåga till anpassning till nya förutsättningar. Men behöver man verkligen vara så pessimistisk? Varför skulle en industri som tidigare visat prov på utvecklingskraft och anpassningsförmåga plötsligt bli helt statisk? Möjligheterna för en fortsatt utveckling mot tekniskt mera avancerade produkter måste i det längre perspektivet i och för sig bedömas som goda. De grundförutsättningar som varven tidigare byggt sina framgångar på är till stor del fortfarande för handen: moderna produktionsanläggningar, högrationaliserad produktionsteknik, välutbildad arbetskraft, hög teknologisk nivå, en effektiv industriell miljö med en krets av tekniskt avancerade underleverantörer. Dessa förutsättningar har inte försvunnit, bara de utnyttjas på rätt sätt.” Han fortsätter senare: ”En naturlig strävan i all industriell verksamhet när marknadsförutsättningarna ändras är att pröva sig fram på nya vägar, söka nya marknadssegment eller intressanta nischer där man har möjligheter att hävda sig i konkurrensen. Det är den processen som de svenska storvarven just nu befinner sig i. Med tanke på den avancerade teknologi, den kreativitet och den innovationskraft som svensk varvsindustri hittills visat prov på är det ingen anledning att vara pessimistisk om deras möjligheter att komma fram på den vägen. Man måste emellertid ha klart för sig att en sådan omställning nödvändigtvis tar tid.” Lars-Erik Thunholm säger slutligen: ”Den betydelse som varvsindustrin har för sysselsättningen inte bara vid varvsföretagen själva utan hos en stor krets av underleverantörer är skäl nog för ett statligt stöd. Men det är motiverat även med tanke på den roll som varven också i framtiden kan komma att spela för den industriella utvecklingen i vårt land och för vår export. Skulle man inför trycket av de aktuella svårigheterna låta varvsindustrin gå under, skulle vi kasta betydande resurser i sjön. Det vore icke en klok och framsynt näringspolitik.” Om inte någon utskottstalesman vill understryka denna framtidstro, vill i varje fall jag klart deklarera att jag tror på varvens framtid. Studerar man varvens historia får man också klart för sig att det ofta varit fråga om stora nedgångar som följts av lysande uppgångar. Något som många haft anledning att konstatera är också att dystra prognoser ofta slår fel. Vad jag nu sagt utesluter självfallet inte den verklighetssyn som så gott som alla är ense om, nämligen att vår svenska varvskapacitet måste skäras ner. Hur minskningen skall ske är det delade meningar om. Jag ansluter mig till den av industriministern i propositionen föreslagna nedskärningen och kommer därför att stödja utskottets mening i punkten 2 som avser minskning av storvarvens kapacitet. Jag är utomordentligt nöjd med att utskottet beträffande fördelningen av inkommande order på de olika varven delat den mening som framförts bl.a. i vår göteborska moderatmotion, att det knappast kan vara lämpligt eller ändamålsenligt att på förhand binda varvsledningarna genom ett sådant uttalande som görs i propositionen om var eventuella fartygsorder skall placeras. En bedömning härav måste såsom utskottet framhåller utgå från en rad faktorer av teknisk och företagsekonomisk natur, såsom effektivitet och möjlighet att fullfölja tagna order. Ledningen för Svenska Varv bör ha frihet att i nära samarbete med ledningen för de berörda varvsenheterna göra nödvändiga avvägningar. Utskottet anser därför att riksdagen inte bör ställa sig bakom anvisningen i propositionen om beläggningsplaneringen inom Svenska Varv. Jag tycker att utskottets uttalande endast kan tolkas på ett sätt, och jag vet att detta är ett besked som hälsas med stor tillfredsställelse i varje fall vid Arendalsvarvet. En annan fråga som skulle kunna bli av betydelse för ett annat Göteborgsvarv, nämligen Cityvarvet, är möjligheten att nu få bygga broar för försvarets räkning. Till min förvåning är det endast vi moderater som följt upp Eric Krönmarks motion nr 131 i detta ärende. Förutom synpunkter som anges i motionen och i reservationen 11 vill jag peka på att ett igångsättande av brobyggandet skulle betyda mycket ur beläggningssynpunkt för ett varv som Cityvarvet. Detta varv har också ingående kännedom om konstruktionen och har också, om jag är rätt underrättad, redan tidigare avgivit anbud. Jag hoppas alltså att andra än moderater skall stödja reservationen 11. I motion 140 tar Ove Nordstrandh och jag upp frågan om beställarstöd. Det är så att många svenska rederier har för avsikt att beställa 8—-10 färjor. Så som beställarstödet nu blir utformat är det stor risk för att beställningarna kommer att gå till utlandet. Vi har därför föreslagit att riksdagen skall överväga möjligheterna att skapa ett långsiktigare stöd. Redarföreningen har i skrivelse till utskottet påtalat detta förhållande. Också socialdemokraterna tar såvitt jag förstår upp just denna fråga i sin motion nr 141, där det sägs: ”F. n. är ett stort antal färjor aktuella för upphandling av svenska rederier. Med hänsyn till den speciella typ av fartyg det här gäller bör det föreligga goda förutsättningar för att efter förhandlingar placera sådana beställningar på svenska varv med hjälp av det stöd som föreslås. Mot den bakgrunden är det angeläget att regeringen snarast tar ett initiativ till överläggningar med företrädare för dels varven, dels de svenska färjerederierna i syfte att säkerställa att sådana order kan förläggas vid varv i Sverige. Detta skulle ha stor betydelse inte minst för sysselsättningen under de närmaste åren. Ett uttalande av denna innebörd bör göras av riksdagen.” Så långt den motionen. Jag avvaktade med intresse vad utskottet skulle ha att säga i denna för svenska varv så betydelsefulla fråga. Till min överraskning fann jag att utskottet inte besvarat vare sig moderatmotionen eller den socialdemokratiska motionen i denna del. Utskottet börjar med att tala om en tidigareläggning av statliga beställningar beträffande färjor. Sedan fortsätter utskottet med en redogörelse för innehållet i den socialdemokratiska motionen och skriver därefter: ”I propositionen framhålls att det är nödvändigt att med arbetsmarknadspolitiska medel stödja den fortsatta driften vid varven för att skapa ökat rådrum för omställningarna. Utskottet anser sig kunna utgå från att regeringen på allt sätt söker medverka till att statliga fartygsbeställningar placeras vid svenska varv. Något särskilt uttalande är därför inte påkallat och motionsyrkandet avstyrks alltså.” Under punkt 44 i hemställan talas därefter om statliga beställningar av färjor. Jag vill därför fråga kanske framför allt utskottets socialdemokratiska ledamöter: Avser inte den socialdemokratiska motionen vanliga beställningar av färjor från svenska redare? Om så är fallet, varför har inte utskottet synpunkter på den här viktiga sakfrågan? Förhoppningsvis kan industriministern, som ju väl känner till vilka färjbeställningar som det är fråga om, gottgöra den missen. Till sist en randanmärkning. Som ledamot av besvärsnämnden är jag till freds med utskottets förslag att propositionen, såvitt avser besvär över vissa beslut av riksgäldsfullmäktige, avslås. Det var, som utskottet funnit, ett förhastat och illa underbyggt förslag.

Herr talman! Vi står i dag inför ett beslut som innebär att den svenska varvsarbetarkåren i princip kommer att halveras, räknat från 1974 till dess att det ifrågavarande förslaget förverkligats. Naturligtvis kan man uppleva detta på olika sätt.

När jag säger detta har jag inte räknat med alla de företag som på ett eller annat sätt betraktas som underleverantörer och har sin försörjning genom varven och som också, om propositionen förverkligas, kommer att bli utan arbete. Det betyder att staplar och skrovhallar inte kommer att utnyttjas för sina ändamål. Generationers erfarenhet av skeppsbyggeri kommer att i princip kastas bort. Det har i dag diskuterats hur den här operationen skall kunna genomföras på ett, som man uttrycker det, socialt acceptabelt sätt. Det hela betraktas av de flesta som något som man absolut inte kan undgå att genomföra. Arbetarpartiet kommunisterna har i motionen 1978 79:49 avslås. Vi gör det därför att vi inte delar propositionens grundsyn. Bygger då vårt ställningstagande på någon annan analys än den de övriga partierna har haft när de tagit ställning? Svaret på frågan är ett obetingat ja. Vi tror nämligen på svenska varvs framtid i internationell konkurrens, och vi drar därav de enda rimliga slutsatserna. Vi tror inte att det för Sveriges del är meningsfullt att i framtiden tillverka jättetankers, men däremot kommer det att finnas en marknad för specialfartyg. Det är djupt olyckligt att det försprång som svensk varvsindustri haft just när det gällt att tillverka specialfartyg av olika slag, i en varvsindustri som hade en mycket hög teknologisk standard, försvann genom att de varv som var inriktade på detta offrades i den första varvsnedläggningsomgången. Det var verkligen varv som stod sig i den internationella konkurrensen, just därför att de hade en produktion som andra inte hade samma förutsättningar för. Vad vi nu skall göra är att betala priset för att de privata intressena har bedrivit ett spel med svensk varvsindustri. Nu skall skattebetalarna i allmänhet och varvsarbetarna i synnerhet stå för fiolerna. Just på varvsindustrins område har det nämligen varit fritt fram för all upptänklig spekulation. Det finns inget område i näringslivet där detta varit så framträdande som just inom varvsindustrin. Sveriges varvsarbetare minns Kockums, Broström, Johnson, Salén, Thordén, Hammar och — icke att förglömma — SE-Banken som de som har bestämt utvecklingen och bäddat för dagens situation. När sedan tiden härför var inne gick det med varven och varvsindustrin som det gått med andra näringsgrenar, nämligen så att staten fick träda in för att stå för avvecklingen. När alltså varv, rederi och bankkapital genom kapitalutförsel, skatteflykt och valutaspekulationer fått sin andel och kört varven i botten är det vi varvsarbetare och skattebetalarna i landet som skall städa upp efter den verksamheten. Herr Huss tog i dag upp de svårigheter som uppstår i relationerna mellan varv och rederi i frågor, där ett beställarstöd kan diskuteras och där man alltså tänker sig att låta tredje person betala. Men det är just detta som skett sedan flera decennier i vårt land. Det är kopplingen mellan redare och varv som genom åren möjliggjort att båda dessa parter kunnat sko sig på skattebetalarnas bekostnad. Broströms, Johnsons, Thordéns och Saléns dubbla roller som varvsägare och skeppsredare kan inte vara obekanta för någon i denna församling. Nu säger kanske någon att detta är överspelat och att en diskussion av denna typ inte löser de problem vi står inför i dag. Jag menar att man inte så lättvindigt kan springa bort från ett grundläggande problem. Det är sättet att betrakta dessa frågor som avgör, hur vi skall se på framtiden och bedöma de svenska varvens möjligheter att utvecklas och konkurrera på den internationella marknaden i morgon.

Att detta icke har skett är orsaken till den situation som varven befinner sig i. Utan denna utveckling hade vi kunnat befinna oss i ett helt annat läge. Den som inte inser detta kommer fram till att man måste vidta åtgärder som innebär att nedläggningar i dag skall ske. Jag menar att Sveriges varv och den svenska varvsarbetarkåren under samhällelig ledning och samhälleligt ägande, samt om verkliga framtidsinvesteringar görs, kommer att bli konkurrenskraftiga. Men det krävs då först och främst att man avskaffar det förhållande som innebär att man har olika ägare för varven och för rederierna. Såväl varv som rederier bör alltså nationaliseras. Det krävs i en andra omgång att vi inriktar vår handel på andra länder än de som i dag är våra största handelspartner i världen. Jag avser då naturligtvis att vi måste i större utsträckning inrikta handeln mot de socialistiska länderna och mot progressiva nya stater som har ett dokumenterat tonnagebehov men som i dag tvingats ut på en mycket dyr chartermarknad på grund av att det saknas ekonomiska resurser att täcka deras behov. Det är naturligtvis nödvändigt att produktionen inom varven kompletteras med annan sysselsättning. Det är ingen ny erfarenhet som varvsindustrin gör. Om vi tittar tillbaka på varvsindustrins historia, finner vi att den kännetecknas av toppar och vågdalar och att det alltid har funnits ett behov av att täcka vågdalarna med annan typ av verksamhet. Götaverken, som har tillverkat allt från broar till flygplan och fartyg, är ett typiskt sådant exempel. Men basen för verksamheten på varven måste givetvis vara att bygga fartyg. Några talare har, när man har diskuterat rörligheten på arbetsmarknaden, frågat om man inte måste kräva samma rörlighet av varvsarbetare som man kräver av andra arbetare, i exempelvis Norrbotten. Jag tror att det var Olof Johansson som sade detta, och Nils Åsling har varit inne på samma tankegångar. Jag vill då fråga både Olof Johansson och Nils Åsling: Vart vill ni egentligen att varvsarbetarna skall flytta? Vad har ni för arbeten att erbjuda arbetare från såväl Kiruna som Landskrona, Göteborg och alla andra områden som ni på senare år har gjort arbetslösa? Har ni sådana arbeten att erbjuda, kan ni börja med att plocka fram dessa till de 40 000 människor som enbart i Göteborg står utanför den reguljära arbetsmarknaden. Eller tror möjligtvis Olof Johansson att de 35 000 arbetare i våra sex stora huvudnäringar som ni, under er relativt korta regeringstid, lyckades ställa på gatan saknar arbete därför att de inte är tillräckligt rörliga? Hur rörliga anser ni i så fall att de skall bli? Skall de möjligtvis anpassas till EG:s krav på rörlighet över gränserna, eller skall de flytta med de svenska företagen till andra världsdelar för att där arbeta för lägre lön? Herr talman! Arbetarpartiet kommunisterna accepterar inte de åtgärder som här föreslås. Vi ser dem som en del av den allmänna nedläggningen och anpassningen av svensk industri, som vi fått så många exempel på under de senaste åren. Herr Åsling sade att Sverige inte längre kan framstå som ett land som går före när det gäller att anpassa varvsnäringen till världsmarknadens behov om riksdagen fattar det av utskottet föreslagna beslutet, som han tydligen anser är för blygsamt. Jag är helt övertygad om att Sveriges arbetare, både inom varvsindustrin och andra näringar, skulle ha varit mycket, mycket glada därest Sveriges regering inte varit så angelägen och så beredvillig att effektuera monopolens beställningar och tillgodose kraven på anpassning till den kapitalistiska krisen i världen. Vi delar inte socialdemokratins bedömning av varvens framtid. Vi kommer att rösta för avslag på det föreliggande förslaget om nedskärningar. Om vårt förslag faller, vilket det finns anledning att tro, innebär det naturligtvis inte att vi därmed känner oss befriade från att i fortsättningen votera om de förslag som föreligger, och då måste vi naturligtvis välja mellan två onda ting. Låt mig säga några ord om sysselsättningsgarantin. Jag är helt på det klara med att sysselsättningsgarantin inte nämnvärt kommer att förbättra läget för varvsarbetarna, som genom det beslut som riksdagen kommer att fatta berövas sina jobb. Men företrädare för sysselsättningsgarantin har talat för en markering av behovet av att ge de anställda möjligheter att under den period som återstår träda ut i andra yrkesverksamheter. Jag är själv varvsarbetare, och jag vet att denna grupp har en mycket speciell utbildning. Det gäller tjänstemän, rörläggare, svetsare och elektriker. Det är ett rätt besvärligt steg för dessa att gå ut på en annan marknad. Utifrån den utgångspunkten tror jag att det är nödvändigt att extraordinära åtgärder vidtas för att anpassa den arbetskraften till en annan form av verksamhet. Men jag vill säga att detta är det andra alternativet — det första är att varvsarbetare skall få fortsätta att bygga fartyg. Låt mig sedan också, eftersom frågan om vad fackföreningens roll skall bli i en sådan situation har varit uppe till diskussion, säga att jag har erfarenheter av fackligt förhandlingsarbete. Jag har därför fullständigt klart för mig att om man överlämnar åt arbetsgivaren att — ensam och allenarådande — avskeda och plocka ut vem som skall få vara kvar på arbetsplatsen, betyder detta inte någon förbättring för de arbetande människorna. Jag vill understryka vad de har sagt som har betonat vikten av att den fackliga rörelsen verkligen aktivt tillvaratar arbetarrörelsens intresse och de värderingar som har gjorts av arbetarrörelsen och som skall gälla vid avskedande av arbetskraft. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 128.

Herr talman! De sista meningarna som Rolf Hagel yttrade vill jag gärna instämma i. Jag tycker det är absolut nödvändigt att facket kommer med i den process som förestår på varvsorterna liksom det för mig också är självklart att det första som man skall göra för de anställda är att försöka ordna arbete för dem. Först när detta inte går, måste man — i andra former — finna lösningar på deras försörjningsfråga. Man skulle ju här kunna hålla en tacksägelsebetraktelse över att de folkpartistiska riksdagsmännens förtjusning över propositionen 49, som vi fick läsa om i tidningarna när propositionen kom, inte slog igenom i utskottsarbetet. Där fann de att den enda vettiga samarbetspartnern på viktiga punkter var socialdemokraterna. Det känns skönt att det var så. De andra partigrupperingarna hade de ingenting gemensamt med sedan dessa fällt upp sitt visir när trepartiregeringen hade spruckit. Det var dock synd att intresset inte räckte till ett samlat grepp över hela rederioch varvsnäringen, såsom vi hade yrkat i vår motion. Det var ju ett utvecklingsfrämjande och framåtriktat förslag, men vi får väl nöja oss med att vi fick bekymren för dagen att lätta — vinner man tid, vinner man kanske något. Utöver sysselsättningsgarantin och ställningstagandet för de mindre och medelstora varven är det speciellt en fråga till som jag gärna vill kommentera något. Det är den fråga som väcktes i motionen 127 om utbildningsoch omskolningsverksamhet vid de större varven. Hugo Bengtsson, som står först med sitt namn på den motionen, har behandlat denna fråga i sitt anförande här och redovisat hur utskottet har resonerat. Det är trevligt att höra att verksamheten har betygsatts såsom mycket värdefull och att vägar har anvisats för en finansiering av en fortsättning på den. Den här omskolningsoch utbildningsverksamheten inom varven är en oskattbar tillgång. Men det gäller inte bara att omskola folk till andra jobb inom varven eller utanför varven, till andra företag eller till andra verksamheter. Det är ju på det sättet att om varven skall kunna åta sig tekniskt avancerade arbeten i framtiden — uppdrag som kräver mycket stor yrkesskicklighet och kanske också kännedom om konstruktioner som man hittills inte haft någon bekantskap med — är det utomordentligt viktigt att ha sådana utbildningsresurser så nära knutna till produktionen som de här utbildningsresurserna är, så att de är snabbt anpassningsbara direkt till de beställningar som kommer. De har redan visat sig vara framgångsrika i den omskolningsverksamhet som har bedrivits både vid Cityvarvet i Göteborg och vid Arendalsvarvet i Göteborg. Jag är övertygad om att detsamma gäller även övriga stora varvsorter som har motsvarande verksamhet. Får jag nu säga någonting annat, som kanske inte är riktigt ”passligt” i sådana sammanhang. I den nästan obeskrivliga process som har pågått och fortfarande pågår, med neddragning av arbetskapaciteten vid varven, framför allt i Göteborg, där vi har lagt ner två stora varv, har man fått en rad erfarenheter som kan vara av intresse vid det fortsatta arbetet både där och på de andra orterna. Jag skall inte, vare sig i siffror eller på annat sätt, illustrera de svårigheter som institutioner och människor har ställts inför. Framför allt är det fackföreningsfolket som har ställts ansikte mot ansikte med kamrater som de har måst försöka placera om, som exempelvis i Göteborg när Eriksbergsarbetare skulle över till Arendal och Arendalsarbetare kanske skulle skiljas från sitt varv och flyttas över till något annat arbete eller till någon form av pensionering. Dessa jobb är oerhört påfrestande, men de har ändå genomförts därför att facket har känt sitt ansvar för varje medlem. I den process vi nu har framför oss är det två saker som är viktiga, två saker som vi måste uppnå. De varv som skall vara kvar måste ha en personalsammansättning som gör att de kan utföra konkurrenskraftiga jobb — yrkessammansättningen måste motsvara det behovet. Det är det ena kravet. Det andra är att de som inte kan rymmas inom dessa verksamheter måste skiljas från dem på ett för dessa människor acceptabelt sätt, och det kan vara en nästan omöjlig uppgift. Vi människor passar väldigt dåligt in i det rutmönster som paragrafer i lagar och avtal ritar upp för oss — så är det ju. Svenska Varv måste då, tycker jag, använda de ekonomiska resurser de har för att lösa många i det här : sammanhanget besvärliga knutar. Det kan och skall bara ske med fackets medverkan. Med berörda individers beredvillighet kan många knutar säkerligen lösas upp. Här reser sig säkert en del företagsledningar, samhällets och organisationernas folk för att hävda lagars och förordningars giltighet. Men de som står nära och skall föra samtalen med människorna i den praktiska vardagen på arbetsplatserna har kunskaper, omdöme och känsla för detta. Bara resurser ställs till förfogande utanför ordinarie regelsystem kan man klara båda dessa uppgifter, som ibland kommer i besvärlig konflikt med varandra. Jag skulle i det här sammanhanget vilja säga att ett gott resultat förutsätter att facket får vara med på ett avgörande sätt. Och det tror jag man är medveten om när det gäller processen att omvandla våra beslut. Tyvärr har man inte haft samma känsla för att fackliga representanter skulle vara med även vid utformningen av besluten. Den förnedringens tid borde ligga bakom oss då trepartiregeringen lät fackets folk få läsa i presskommentarer i tidningarna vad som skulle gälla för deras verksamhet. Tyvärr sker samma sak med den nuvarande regeringen. 3 Facket har inom det här området visat ett förutseende, ett intresse och ett engagemang som är ovanligt. De första krisungarna i branschen var det fackets folk som väckte samhällets intresse för, och de har nästan blivit legendariska genom det. Det finns i alla de olika fackliga organistionerna, på alla varvsorterna, ett stort samhällsansvar och ett ansvar för arbetskamraterna som tar sig uttryck i att de önskar vara med i diskussionen. Då kan de inte förolämpas så som de förolämpats av den förutvarande regeringen och även av den nuvarande regeringen. Även den här propositionen föregicks av ett pressmeddelande som skorrar illa i öronen. Där fick man läsa bl.a.: ”För att säkra överlevnadsmöjligheterna för varvsföretagen krävs kraftfulla insatser och ett konstruktivt synsätt från berörda företagsledningar och fackliga organisationer.” Det hade varit skönt om industriministern och regeringen i övrigt hade haft ett konstruktivt synsätt när det gäller den här mycket viktiga relationsfrågan. Regeringen borde inse att den är mer än väl representerad när det gäller kunskaper om och erfarenheter av hur kapitalets intressen skall tillvaratas vid företagsnedläggning. Men regeringen saknar erfarenheter av hur löntagarna ser på företagsnedläggningar, och det om något borde ha bjudit dem att ta kontakt med facket i den här frågan. Förklaringen kanske ligger i detta. Kapitalägarna har kanske inget intresse av att veta hur löntagarna ser på frågan, och det slog igenom i den här regeringen. Jag skulle också vilja säga några ord om de nästan bisarra inslag vi mött i den här debatten. Vi har hittills lyckats överraskande bra, tycker jag, att hålla den här debatten fri från försök att låta olika orter slå ut varandra. I vårt parti i varje fall kan vi glädja oss åt att vi har kunnat hålla ihop mellan varvsorterna, som inte försökt konkurrera ut varandra eller hävda sig på varandras bekostnad. Fackets representanter i samtliga organisationer har samma inställning. Så får vi då här uppleva hur Nils Åsling, som är uppifrån Jämtland, och Olof Johansson, som är härifrån Stockholm, i den här diskussionen kastar sig över Göteborg som en speciell hackkyckling. Det är en mycket egendomlig upplevelse. Nils Åsling säger att det i Göteborg sker en expansion inom näringslivet och att det där finns en diversifierad arbetsmarknad. Först tyckte jag han sa att det var näringslivet som var diversifierat, men Nils Åsling rättade det till att gälla arbetsmarknaden. Olof Johansson säger att Göteborg är en av de mest privilegierade orterna ur sysselsättningssynpunkt. Det är märkligt att Nils Åsling så helt glömt vad han borde ha lärt sig som industriminister. Många andra talare som inte har beröring med Göteborg tyckte att det här var för magstarkt och har försökt lägga till rätta en del för kammaren. Det är ju på det sättet att arbetslösheten är stor i Göteborg. Vi är vana vid att räkna med Norrland som värst drabbat när det gäller sysselsättningen. Men om man jämför tre Norrlandslän, Norrbottens, Västernorrlands och Jämtlands län, med Göteborg finner man att Göteborg och Norrbotten ligger på ungefär samma nivå, men att Västernorrlands och Jämtlands län ligger bättre till i statistiken. Siffran för förtidspensionerade, kvarstående arbetssökande, i beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning varande i relation till den arbetande befolkningen är för Göteborg 13 96, Norrbotten 14 96, Västernorrland 11 96 och Jämtland 12 96. Och ändå är Göteborg enligt Olof Johansson en privilegierad ort ur sysselsättningssynpunkt. Förhållandet är ju precis det motsatta. Herr Åsling säger att det finns ett expanderande näringsliv i Göteborg. Jag vet inte vad han menar med expansion. I verkligheten är det precis motsatsen. De senaste tre åren har 7 000 industrijobb försvunnit i Göteborg. Enligt de planer som myndigheterna i Göteborg räknar med kommer fram till 1985 ytterligare 10 000 jobb att försvinna, om man inte drar ner ytterligare på varven efter 1980. Enligt Nils Åsling är det alltså expansion att vi har förlorat 7000 industrijobb de senaste tre åren och har framför oss en ytterligare förlust av 10 000 jobb. Differentierad arbetsmarknad talade man om, men Göteborg är ju känt för att t.ex. ha låg sysselsättning för kvinnor. Att vi har tung industri och en mycket ensidigt sammansatt arbetsmarknad är kända ting, som flera gånger har sagts i diskussionen. På den industriarbetsplats där jag senast arbetade, SKF, är det anställningsstopp sedan mycket länge. Ett par tusen anställda har den minskat med. Det syns ingen ljusning där. Det är expansion det — i Nils Åslings tappning! Jag vet inte om centerpartisterna i Göteborg tycker att bilden är riktig. Får man be att de så småningom talar om huruvida de tycker att Nils Åslings och Olof Johanssons beskrivning är den korrekta. Det vore skönt om den var riktig, men tyvärr är den det motsatta. En ledamot av näringsutskottet, herr Glashammar — förlåt, jag menar herr Hovhammar — gick vid två tillfällen upp i talarstolen och försökte måla den bild som är så kär i många företagarkretsar: i nedläggningsorter vill arbetarna inte gå till andra jobb som finns på platsen om de garanteras anställningstrygghet. En kväll råkade jag av en tillfällighet få se ett TV-program från Surte glasbruk. Man påstod att det var några som kunde ha fått jobb i Älvdalen men inte vill ta de jobben därför att de inte trivdes med dem. De gick hellre kvar och sopade på glasbruket i Surte, för där hade de lön. På Surte glasbruk analyserade man förhållandena. Det visade sig vara ett helt lögnaktigt påstående att det fanns jobbare på Surte glasbruk som nekade att ta erbjudna arbeten på annat håll, därför att de inte ansåg dem attraktiva. Det fanns inga sådana jobbare på Surte glasbruk. Det blev också klarlagt i TV-programmet samma dag, men bilden skall kvarstå, bilden skall målas, och herr Hovhammar-— jag ber om ursäkt för felsägningen nyss — försökte måla samma bild avseende Göteborg och Volvo. Han sade: Volvo behöver svetsare, de finns på Arendal. Där går de alltså och drar kroken och vill inte gå över till Volvo. Representanter för riksdagen var på Volvo för en tid sedan, och den som hade ögonen öppna måste ha insett att svetsning på Volvo inte är samma sak som svetsning på Arendal. Det är så stora skillnader däremellan som det kan vara— även om yrkesgrupperna har samma beteckning, utför samma kemiska och fysikaliska process. Men när det gäller arbetets utförande är det punktsvetsning som dominerar på Volvo, och den är automatiserad och kommer snart att utföras av robotar helt och hållet. Det är en mycket enkel process, medan den svetsning som görs på Arendal sker manuellt. Många av utövarna är licenssvetsare — fint folk som har lång utbildning och ständigt kollas i vad avser kunnighet osv. Många arbetsuppgifter som utförs där är alltså specialarbeten. Det låter väldigt bra att säga att svetsarna kan flyttas — om det nu vore så att Volvo behövde mer folk, som man inte kunde få och som gick och drog på varven! Men varven har också sökt svetsare för att kunna leverera de beställningar de har. När den sista båten skulle gå från Eriksberg var det nödvändigt att anställa svetsare — för att man inte skulle missa leveranstiden utan få fram båten snabbt och inom kontraktstiden. Även om man håller på att lägga ned måste man alltså ha vissa yrkesgrupper till förfogande för att fullfölja arbetena. Och än en gång: Det är ett helt annat slags svetsare vid varven än det är som skall punktsvetsa på den tunna bilplåten. Vidare har Volvo ett dagligt behov av att anställa folk. Vid en sådan stor industri blir det ständig avgång, och jag vet att det rör sig om 20-25 personer i veckan som av olika skäl lämnar Volvo. Denna avgång ersättes. Det behov som föranleddes av en viss expansion för en tid sedan var lätt att tillgodose. Det finns inga vakanser på Volvo i dag. Herr Hovhammar måste ha fått falska upplysningar på den punkten. Även om sysselsättningsutredningen visade, som Sivert Andersson tidigare sade, att Volvo har en mycket kräsen anställningspolitik — och det är allmänt känt hemma att man där sovrar noga —- finns det så god tillgång på folk att man tillgodoser sitt behov. Det finns alltså inga sådana brister som herr Hovhammar talar om. Det ständiga tjatet om att jobbarna, om de får betalt, hellre går på verkstaden och drar kroken än att ta ett jobb, det har inte fog för sig. Jag vet inte vilka umgängeskretsar herr Hovhammar har, men i de kretsar där jag umgås har man inte den moralen. Där vill man ha ett jobb, ett meningsfullt jobb och ett jobb som man kan behålla för framtiden. Jag vill med det anförda, herr talman, ställa mig bakom alla yrkanden som Ingvar Svanberg framställde i sitt anförande.

Herr talman! Statligt ekonomiskt stöd till industriell verksamhet uppfattas vanligen som en defensiv åtgärd. Det uppfattas också ofta som ett avsteg från självklara principer i en marknadshushållning. Jag menar att stödet till den svenska varvsindustrin har och skall ges karaktären av offensiv åtgärd. Jag ser inte det statliga stödet till varvsindustrin som ett avsteg från en sådan ekonomisk självklarhet som att det slutliga syftet med all produktion är konsumtion, att tillgodose en efterfrågan, att tillgodose ett behov. För att övertyga om detta skulle jag vilja sätta in varvskrisen i sitt industrihistoriska sammanhang. Om vi inte gör det kan vi lätt drivas till åtgärder som präglas av panik eller resignation. Industrins historia är i väldigt stor utsträckning historien om varor, produkter, som kommit och gått. Det är alltså inte särskilt märkvärdigt att produkter byts ut eller förändras. I det avseendet håller sig varvskrisen till ett klassiskt mönster. Det finns dock ett par mycket speciella inslag i varvsindustrins omställningsprocess. Det ena handlar om varvsprodukternas synnerligen omfångsrika och komplexa karaktär. Det är detta som gör att vi kan tala om den största omställningsprocessen i vår industriella historia. Och denna den största omställningsprocessen i vår industrihistoria upplever vi samtidigt som vi har den svåraste lågkonjunkturen i modern tid. En sådan konstellation lockar lätt till panikartade åtgärder eller till uppgivenhet och resignation. Vi har fått höra mycket av sådana inslag i vår varvspolitiska debatt. Låt oss ha is i magen. Vi behöver rådrum. Storleken på denna strukturkris gör att vi måste vänta in bättre tider. Det får bara inte hända att vi en bit in på 1980-talet upptäcker vår visionära oförmåga i slutet av 1970-talet. Det får bara inte hända att vi en bit in på 1980 talet upptäcker att vi har spolierat en för vår ekonomiska framtid helt unik produktionskapacitet. Och med produktionskapacitet menar jag inte bara, ja, inte ens i första hand, anläggningar, maskiner och sådant utan just den personella produktionskapaciteten. Och när jag talar om den personella produktionskapaciteten så tänker jag inte i första hand på folk som vi kan ha i innovationsrummen utan mera på folk som finns på verkstadsgolv och kontor. Där finns ett yrkeskunnande när det gäller att hålla samman stora och komplexa produkter. Den yrkesskickligheten får vi inte spoliera. Den kan komma att spela en avgörande roll för svensk industris framtid. Men definitivt kan vi inte övertyga oss om detta förrän vi kommit en bit in på 1980 talet eller åtminstone ett par år framåt för att vi lättare skall kunna överblicka vad som är på gång under 1980-talet när det gäller svensk industris framtid. Det är mot bakgrund av denna yrkesskicklighet och produktionsförmåga som man har anledning att fråga sig om inte svensk varvsindustri egentligen internationellt är relativt sett skickligare än svensk bilindustri. Vi får inte glömma att det finns möjligheter i många länder att ta fram den produktionskapacitet som krävs för att göra bilar, men att det sannerligen inte är så lätt att ta fram den produktionskapacitet som behövs för att man skall vara beredd att tillverka teknologiskt avancerade produkter av den storleksordning som är möjlig på våra storvarv. Den stora händelsen i svensk varvsindustri just nu är naturligtvis försöken att finna för just varvsindustrin meningsfulla alternativa produkter. Det är utomordentligt värdefullt att den debatten kan äga rum efter det att Arendalsvarvet tagit hem en order på en prefabricerad fabrik för konstgödsel till Pakistan. Därmed har vi äntligen fått den länge efterlängtade referens anläggningen för det slag av alternativ produktion som bara hör varvsindustrin till. Det är ett talande exempel på sådana omfångsrika och komplicerade produkter som bara varvsindustrin kan klara. Den order som Arendal nyligen tagit hem är av den storleksordningen att man kan jämföra den med byggandet av ett dussintal kvarter i ett storstadscity. Det är mot denna bakgrund vi skall vara försiktiga då det gäller att diskutera alternativa produkter av den ringa storleksordning som ibland framskymtat i debatten. För varven handlar det dock inte bara om att få vara med om den tredje världens industrialisering. Det handlar också om att efter ett antal år få delta i distributionen av den industrialiserade tredje världens produkter. Detta måste vi ha i åtanke —det glöms ofta bort — då vi diskuterar framtida behov av varvskapacitet av det slag som vi nu övergångsvis måste ge särskilt ekonomiskt stöd. I takt med att u-länderna industrialiseras, bl.a. på grund av att vi med vår varvsindustri ställer upp med en teknologiskt avancerad produktionskapacitet, så kommer vi att få ett ökande behov av varutransporter. När den tiden kommer gäller det att ha vår varvsindustris produktionskapacitet intakt. Vad jag hittills sagt, herr talman, är mera övergripande och allmängiltiga argument för de åtgärder som föreslås i proposition och betänkande för att ge den svenska varvsindustrin en möjlighet att överleva i avvaktan på bättre tider. Vår industrihistorias viktigaste omställningsprocess får inte slutbehandlas under en lågkonjunktur, som är en av de svåraste i modern ekonomisk historia. Med det behov som jag menar att framtiden kommer att redovisa av produktionskapaciteter av de slag som den svenska varvsindustrin representerar blir det en offensiv åtgärd att hålla denna unika produktionskapacitet vid liv. Vid sidan av denna mera allmängiltiga argumentering tar jag mig friheten att också något se på den här problematiken från göteborgsk horisont. Det är nu snart 10 år sedan kommunstyrelsens dåvarande ordförande i Göteborg, Lennart Ström, envist började arbeta för att göra klart för statsmakterna att Göteborg inte var en överhettad region. Jag minns uppmärksammade möten med dåvarande industriminister och AMS-generaldirektör. Med Lennart Ströms envishet blev det till slut uppenbarat för statsmakterna att Göteborg inte längre var en överhettad region utan t.o.m. på väg mot en nedfrysning, som skulle kunna tänkas få ytterst allvarliga konsekvenser för svensk industri över huvud taget. Det är därför uppseendeväckande på gränsen till en oförskämdhet att förre industriministern Åsling envisas med att tala om Göteborg på ett sätt som är passerat för flera år sedan. Låt oss i stället ta vara på de speciella produktionskvaliteter som finns i Göteborg för att därmed hålla kvar grunden för svensk industris framtida utveckling. Och Göteborgs främsta produktionskapacitet vid sidan av sjöfart och transport är just vad Göteborgsvarven företräder. Jag är, herr talman, mycket angelägen om att dessa göteborgska synpunkter inte skall dölja de mera allmängiltiga argument som jag tidigare anfört. Därför skyndar jag mig att säga att jag även som göteborgare och kanske alldeles särskilt i den egenskapen vill påminna om att de produktionskvaliteter som jag talat om berör svensk varvsindustri över huvud taget. Vi har en väldigt fint varierad svensk varvsindustri. I vårt land finns varvskvaliteter som tillgodoser en mycket differentierad efterfrågan på marknaden. Och vi skall ta vara på alla dessa kvaliteter var de nu än må vara belägna — Göteborg, Uddevalla, Landskrona, Malmö, Falkenberg eller Oskarshamn eller vad det nu kan handla om. Och det handlar alltså inte bara om de stora varven. Det handlar lika mycket om de små och medelstora varven. Så måste varvspolitiken utformas att det ena varvets bröd inte får bli det andra varvets död. Avslutningsvis skulle jag, herr talman, vilja uttala några varningens ord till varvsledningarna. Man måste ha klart för sig att det ekonomiska stöd som varvsindustrin nu får från staten är av övergångsnatur och har en offensiv karaktär. I en valsituation inför diskuterade leveransavtal måste det vara en självklarhet att tänka i företagsekonomiska och inte i bidragsekonomiska termer. Det är inte bara regering och riksdag och andra statliga organ som skall bära ansvaret för dessa stödpengar till svensk varvsindustri. Även varvsledningarna måste ta på sig detta ansvar. Om så inte sker löper vi risken att det statliga ekonomiska stödet blir av defensiv karaktär. Det får bara inte ske. Vi måste tänka offensivt och framtidsmässigt. Därför vill jag, herr talman, som slutord anföra följande: Det är först då varven kan stå på egna ben i marknadskonkurrensen som framtiden är tryggad för svensk varvsindustri. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.